Fru talman! Sverigedemokraterna har sedan pandemins början arbetat med att ta fram förslag som stärker välfärdens sociala skyddsnät för dem som drabbats. Vi har delvis också lagt partipolitiska frågor åt sidan och stöttat regeringen i de frågor vi ansett vara livsviktiga för att säkerställa en fortsatt social trygghet för medborgarna. Med det sagt har vi inte slutat att granska regeringens åtgärder om vi anser dessa otillräckliga eller felaktiga, för utgångspunkten i Sverigedemokraternas socialförsäkringspolitik är en trygg och effektiv socialförsäkring som ska fungera när den behövs som allra mest. Fru talman! Hanteringen av ekonomisk ersättning till personer i riskgrupper har nästan liknat en fars. De första rapporterade fallen av covid-19 registrerades i slutet av januari, och det fortsatte under de första veckorna i februari. Under hela våren och sommaren var det många som gick i ovisshet om hur allvarligt viruset var och hur det skulle komma att påverka oss. Den 14 april fick Socialstyrelsen i uppgift att identifiera eventuella riskgrupper som skulle kunna tänkas vara extra känsliga och utsatta för ett eventuellt insjuknande i covid-19. Resultatet skulle presenteras allra skyndsammast, och redan den 17 april kom det. Efter detta skedde i princip ingenting. Föreningen Funktionsrätt skickade under våren och sommaren flera uppmaningar till regeringen att skyndsamt återkomma med svar gällande smittskyddspenning samt förebyggande sjukpenning till personer som tillhör en riskgrupp. Det var inte förrän den 10 juni som regeringen presenterade sitt förslag, vilket i sin tur skulle träda i kraft först den 1 juli. Dessutom dröjde det ganska lång tid innan utbetalningarna av ersättningen kunde göras. Vid det laget hade personer levt länge utan försörjning. Vi är nu inne i oktober. Efter tre månader visade det sig att ersättningen, som fick en budget på runt 5,5 miljarder, underutnyttjats och att endast 3 000 av de uppskattade 100 000 ansökningarna hade inkommit. I samband med detta skrevs det om människor som hade ansökt och fått avslag på grund av att man endast hade en av de föreskrivna riskfaktorerna och inte flera. Det var tydligt att kriterierna var alldeles för högt satta, och detta ställde vi i Sverigedemokraterna oss mycket kritiska till. När det handlar om att skydda personer i riskgrupper från allvarlig smitta bör huvudregeln för Försäkringskassan vara att hellre fria än fälla. Fru talman! I oktober hängde alltså ersättningen för personer i riskgrupper återigen lös då den endast var beslutad fram till den 30 september. Efter skarp kritik från oppositionen och tydlighet om att ersättningen borde förlängas kom regeringen i sista sekunden med besked om förlängning till den 31 december. Nåväl - regeringen förlängde ersättningen året ut. Utökandet av antalet dagar följde dock inte med, vilket gjorde att personer som nu åter fått hopp om försörjning fick avslag från Försäkringskassan då deras 90 dagar redan var förbrukade. Återigen hamnade människor i kläm och ovisshet. Efter starka reaktioner från oppositionen i socialförsäkringsutskottet kallade vi in finansministern till utskottet. Det fick fart på regeringen. Sent omsider kom en ändringsbudget till finansutskottet, som kunde reglera även antalet dagar. Men utskottet vill förlänga perioden ytterligare. På frågan varför regeringen inte vill förlänga ersättningen till efter årsskiftet svarade ministern bland annat att man menar att människor behöver ställa om till nya jobb. Seriöst! Vi menar att målsättningen bör vara att den som tillhör en riskgrupp men som inte kan jobba hemifrån ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete efter att smittorisken minskat eller pandemin anses vara över. Det är inte arbetsförmågan som förhindrar dessa personer att arbeta, utan det är den pågående pandemin. Dagen innan det skulle beslutas om detta utskottsinitiativ gick regeringen ut med besked om att man avser att förlänga ersättningen till den 31 mars. Regeringens förslag ligger dock ännu inte på bordet - därav detta tillkännagivande och denna debatt. Utskottet menar att regeringen bör förlänga ersättningen till den 31 mars samt utöka antalet dagar. Vi hoppas verkligen att regeringens löfte om en förlängning infrias i god tid den här gången. Fru talman! Vi är medvetna om att det råder en ny och extraordinär situation. Att regeringen tagit så lång tid på sig att besluta om ersättning till de människor som avstått från förvärvsarbete dels för att skydda sig själva, dels för att skydda sina nära och kära är dock inget annat än högst anmärkningsvärt, och det är riktigt illa hanterat. Det är nu ytterst viktigt att det inte uppstår ett glapp i utbetalning av ersättning till riskgrupper mellan dessa ersättningsperioder. Vi har nåtts av många berättelser från personer som har drabbats, exempelvis de som för att rädda sin och familjens privatekonomi har gått tillbaka till arbete i väntan på beslut från Försäkringskassan, där de sedermera fått avslag för att de arbetar. Återigen: Dessa personer har inget problem med att arbeta, utan det är ett problem att de utsätts för smitta. Fru talman! Avslutningsvis vill jag uppehålla mig vid vår reservation, som jag yrkar bifall till. Vi har sedan pandemins början även drivit på om att barn som tillhör riskgrupper bör få rätt till hemskola. Vi stöder att skolbarn i den mån det är möjligt ska gå i skolan, men det blir fel när föräldrar till barn i riskgrupp, som anser att deras barn behöver vara hemma för att skyddas från smitta, drabbas av påtryckningar från både rektor och socialtjänst för att de håller sina barn hemma. Här har vi ett yrkande om att det ska finnas en större förståelse och flexibilitet när det handlar om barn i riskgrupper som vanligtvis befinner sig i skolan. Vi står således givetvis bakom tillkännagivandet till regeringen om förlängd ersättning till riskgrupper, men vi vill även att barn i riskgrupper ska kunna få rätt till hemskolning.

Fru talman! Läget är allvarligt. Vi ser hur fler personer intensivvårdas och att smittspridningen av covid-19 ökar igen. Därför är det som vi diskuterar i dag, en förlängd ersättning till riskgrupper, otroligt viktigt. Fru talman! Samhället skulle stanna om busschaufförer, barnskötare och undersköterskor skulle jobba hemifrån. Klass avgör vem som riskerar att smittas och vem som kan klara sig undan. Risken att dö i covid-19 är fyra gånger så hög i gruppen låginkomsttagare som i gruppen med högst inkomst. Visst kan det funka att jobba hemifrån om du är reklamare i Stockholms innerstad, men att jobba hemifrån fungerar inte riktigt lika bra om du ska köra nattåget till Malmö. Vi alla här är beroende av att hyllorna i affären fylls på med varor och att det finns någon som kan ta hand om oss om vi blir sjuka. Arbetsgivaren har också ett ansvar att ställa om och hitta andra arbetsuppgifter till den som tillhör en riskgrupp. Det finns goda exempel på det redan i dag, men det behövs fler. Det ser olika ut på olika arbetsplatser, och det skiljer sig mellan kommuner. Fru talman! Regeringen har nu till slut sett till att ersättningen förlängs, men det har tagit tid, för lång tid. Under perioden har många människor drabbats hårt. Många har på grund av fördröjningen fått avslag på sin ansökan, och flera har känt av en stor stress på grund av ovetskapen om vad som ska hända. Arbetsgivare som har ställt om har inte vetat hur länge det ska gälla, och personerna själva har inte kunnat känna en trygghet i att veta att de slipper oroa sig för att utsättas för smitta även nästa månad. Fru talman! Av regeringen fick vi först också veta att det vid årsskiftet skulle vara stopp för ersättningen till riskgrupper. Hade man varit borta mer än 180 dagar från jobbet fick man vackert ställa om. Vänsterpartiet vill generellt ändra den här typen av obegripliga regler som tyvärr finns i bland annat vår sjukförsäkring. I ett första steg fick vi för ungefär en vecka sedan med oss en majoritet för att förändra. Det får vara slut på stupstockar i våra försäkringssystem, och det ska gälla alla sjuka, oavsett diagnos. Kanske kan pandemin få fler, kanske till och med andra riksdagspolitiker, att förstå att så här kan vi inte ha det. Är man sjuk ska man också ha rätt att vara det - så är det bara. I regeringens tillfälliga förordning, som ska se till att människor inte utförsäkras under pandemin för att vårdinsatser och rehabilitering inte fungerar, finns stora brister. Även den måste ses över. Vänsterpartiet har redan i dag lyft fram ett förslag om att så ska ske. Det måste bli ett slut på trögheten och utförsäkringarna. Fru talman! Vänsterpartiet väckte tidigare också ett utskottsinitiativ om att riskgrupper ska få ersättning även efter årsskiftet. Jag vill inte påstå att det var Vänsterpartiets förtjänst. Nej, det står ju till och med nedskrivet i något slags avtal att vi inte är med och påverkar. Men regeringen har nu anslutit sig i alla fall. Vänsterpartiet välkomnar förstås detta och förutsätter att regeringen också utökar antalet ersättningsberättigade dagar inom de tillfälliga förmånerna viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning under samma period. Fru talman! Vänsterpartiet ser det också som självklart att de som har rätt till ersättning också får den och att inga missbedömningar görs utifrån diagnoskriterier och annat. Avgränsningen som regeringen har gjort om personer som bor med någon som tillhör en riskgrupp är vi kritiska mot. Vi menar att bestämmelserna är för snäva. Även bestämmelserna om vård av barn som tillhör en riskgrupp är problematiska, då dessa endast omfattar barn som nyligen varit allvarligt sjuka. Andra tillstånd som gör att de tillhör en riskgrupp ger i dag inte rätt till ersättning. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation 2 under punkt 2. Fru talman! Vi har lagt fram andra förslag om stora och viktiga förändringar av sjukförsäkringen som ska gälla alla som drabbas av sjukdom. Vi har också vid flera tillfällen föreslagit ett mer balanserat svar på den ekonomiska kris som vi nu befinner oss i. Företagare har fått stora, omfattande stöd, samtidigt som personalen inom sjukvården och äldreomsorgen är hårt pressade på grund av otillräckliga resurser. Krispolitiken får inte bidra till ökade klyftor utan bör utformas så att den bidrar till ett mer robust och starkare samhälle. Men bättre sent än aldrig. Ersättningen till riskgrupper är en viktig del av krispolitiken.

Fru talman! Jag tror inte att någon för bara ett år sedan kunde se framför sig hur vi skulle komma att leva våra liv i december 2020 med strikta restriktioner, hårda förhållningssätt och en vardag där vi inte får träffa vänner, nära och kära. När pandemin tog fart i våras och när världens länder fick ställa om var jag glad att jag bor i ett land som har en bred ansats i krispolitiken när det handlar om hälsa och att gemensamt hålla nere smittan. Håll avstånd, stanna hemma om du känner symtom och jobba hemifrån om du kan är enkla men samtidigt svåra rekommendationer, svåra därför att alla inte har samma möjligheter. Vi har alla olika behov och olika förutsättningar. Alla har inte jobb som tillåter att man stannar hemma. Alla har inte ekonomiska förutsättningar att klara sig på besparingar. Samhällets orättvisor blir som allra tydligast när det är kris. Just därför måste krispolitiken innehålla stöd till företag. Men samtidigt måste vi föra en kraftfull sjukvårds-, omsorgs och välfärdspolitik: omsorgslyft, förstärkningarna i a-kassan, införandet av permitteringsstöd och tillfälligt avskaffat karensavdrag. Införandet av permitteringsstöd och stödet till riskgrupper är och har varit avgörande för att alla ska kunna klara sig igenom detta, för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar. Och den generella välfärdspolitiken ger alla, inte bara några, bättre möjlighet att klara krisen. Den här debatten handlar om socialförsäkringsutskottets betänkande Förlängd ersättning till riskgrupper . Ett enigt utskott riktar nu en uppmaning till regeringen att återkomma med förslag om att förlänga rätten till förebyggande sjukpenning för riskgrupper - ersättningarna viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning samt viss tillfällig föräldrapenning. Förlängningen bör gälla till den 31 mars 2021. Det råder inget tvivel om att regeringens ingång i krispolitiken har varit just att klara liv, välfärd, jobb och företag. Samtidigt som vi i riksdagen har fått hantera rekordmånga ändringsbudgetar har pandemin påverkat hela samhället i rasande takt. Jag tror att det kommer att krävas fler beslut här i kammaren, och vi kommer att behöva klara av nyuppkomna svårigheter. Beslutet om ersättning till riskgrupp togs i somras och har senare förlängts. Det krävdes ett intensivt arbete både från regeringen och i riksdagen i bred dialog. Det krävdes arbete från myndigheten, såväl med att utforma regelverket som att få systemet på plats. Just nu pågår smittspridningen ute i samhället, och vi måste agera politiskt för att ge människor i riskgrupper skydd och möjlighet att undvika smitta. Regeringen och samarbetspartierna har varit aktiva i denna fråga, och precis som utskottet meddelade regeringen sitt besked om en förlängning av ersättning till riskgrupper för en tid sen. Det finns således en bred samstämmighet om att förlänga ersättningen till riskgrupperna, något jag tycker är mycket bra. Men precis som utskottet påpekar måste vi se till att den som har rätt till ersättning får den i tid och undvika glapp i systemet. Fru talman! Vi närmar oss ett ovanligt julfirande, och aldrig förr har väl längtan efter ett nytt år varit större. Jag tror att vi redan nu kan dra en lärdom av krisarbetet så här långt: Det bästa sättet att möta en kris är med ett starkt välfärdssamhälle med fungerande socialförsäkringar. Då står vi starkare tillsammans och kan tillsammans klara svåra utmaningar. Pandemin har tydligt visat oss att de revor vi har i exempelvis sjukförsäkringen måste lagas. Det duger inte att sjuka människor utförsäkras, och därför är det besked som precis lämnats från regeringen om att nu ta första stegen för att underlätta för fler långtidssjuka att få rätt till ersättning mycket välkommet och efterlängtat. Pandemin visar också på ojämlikhet, för det har visat sig att människor med lägre inkomster har drabbats och riskerar att drabbas av sjukdom i större utsträckning än de med högre lön. Smittan har drabbat socialt utsatta stadsdelar hårdare än rika. Detta kan inte fortsätta. Det finns ingen rättvisa i hur pandemin slår, och vi riskerar alla att drabbas av viruset. Men några löper större risk än andra att bli mycket sjuka, och vi har alla ett ansvar att hjälpas åt. Därför är det viktigt att vi har ett stöd till människor i riskgrupper, som löper större risk att bli allvarligt sjuka om de blir smittade av covid-19, och att ersättningen förlängs. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vi kan se tillbaka på år 2020 och ställa oss frågan om vi någonsin kommer att uppleva ett liknande år eller om år 2020 bara var ett år då vi lärde oss att tvätta händerna, hålla avstånd och vara försiktiga med socialt umgänge. Det är ett år då vi i betydligt större utsträckning pratar om riskgrupper, och många har själva valt att sälla sig till en riskgrupp och mer eller mindre isolerat sig. Positivt med år 2020 är att vi inte har sett någon vinterkräksjuka och inte heller någon stor spridning av influensa. För att skydda de individer som löper störst risk att få ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av covid-19 anvisade riksdagen medel för viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning med en ersättningsberättigad tid på högst 90 dagar i förordning om viss förebyggande smittbärarpenning med anledning av covid-19. Regeringen beslutade att ersättningen skulle vara under 90 dagar mellan den 1 juli och den 30 september 2020. Utskottet tvingas åter göra ett tillkännagivande till regeringen då regeringen agerar så senfärdigt och inte ser behovet av att förlänga den förbyggande ersättningen som behövs till alla dem i riskgrupp. Utskottet har lyft fram till regeringen att de i riskgrupp inte får hamna i ett glapp mellan ersättningsperioderna utan att det behövs en långsiktig regeländring så att inte de i riskgrupp riskerar att bli utan ersättning. Det är märkligt att regeringen inte ser helheten i denna regeländring utan agerar i sista sekund och då på utskottets uppmaning. Vi tar ansvar för att de i riskgrupp ska känna sig trygga i den pågående pandemin, men regeringen verkar inte se behovet av detta. Regeringen förlängde i sista sekund, den 24 september, den tillfälliga regeln för förebyggande ersättning till riskgrupper fram till den 31 december 2020. Utskottet ser i sitt tillkännagivande behovet av att ersättningstiden förlängs till den 31 mars 2021. Vi är inom kort framme vid den 31 december 2020, och risken att de i riskgrupp står utan ersättning blir då åter aktuell. Hur kan regeringen inte se detta som sitt ansvar? Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Covid-19 kom som en chock för oss alla. Vi blev tagna på sängen och hade inga genomtänkta förslag för hur vi skulle bära oss åt för att förhindra och mildra de skador och effekter som uppkom. Sakta men säkert har vi dock blivit varse och ökat förståelsen för hur vi drabbas, vilka som drabbas, hur vi kan förhindra att vi drabbas och hur vi kan stödja dem som har fått och får detta fruktansvärda virus. Viktigt är att vi framför allt skyddar dem som tillhör riskgrupper, och vi har hört vilka dessa riskgrupper är. Jag och Centerpartiet ställer oss därför givetvis bakom utskottets eniga förslag om ytterligare tre månaders skydd för dessa riskgrupper. Fru talman! Jag vill dock poängtera att det är viktigt att det finns ett slutdatum. Om vi inte har det finns risk att man inte är så ivrig att vaccinera sig när vaccinet kommer. Det kan leda till att det tar längre tid att stoppa spridningen, och att stoppa spridningen är ju det viktigaste så att vi kan få igång jobben igen och få samhället att rulla vidare. Därför måste vi ha slutdatum på de förlängningar vi har för riskgrupper. Men vi ska förstås kunna ta nya steg och förlänga ytterligare om det som nu ligger på bordet inte räcker.

Fru talman! Vi ska alla vara försiktiga och ta personligt ansvar i dessa pandemitider. I går rapporterade man att 174 nya dödsfall hade ägt rum här i Sverige som en följd av covid-19 och att ytterligare 5 400 svenskar hade smittats av detta virus. Alldeles före debatten tog jag del av uppgiften att i dag har ytterligare 35 personer meddelats som avlidna till följd av covid-19. Det innebär att över 7 000 svenskar nu har avlidit och att drygt en kvarts miljon människor har smittats. Det står ställt utom allt tvivel att detta virus inte kommer att låta hejda sig annat än genom att du och jag ställer om vårt sätt att leva. Konsekvenserna av att få covid-19 ser väldigt olika ut, även när det gäller hur lång tid det tar att bli av med detta virus. Det sätter ned både arbets och funktionsförmåga. Vi vet ärligt talat inte svaret än. Kanske har Judith Bruchfeld som är docent, överläkare och infektionsspecialist vid Karolinska sjukhuset, och som därtill leder ett projekt just om långtidssjuka, uttryckt det allra bäst. Hon sa så här: Att studera covid är som att börja läkarlinjen på nytt. Fru talman! Jag säger detta som en liten bakgrund till det beslut som vi har att fatta här i nästa vecka att tillkännage för regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som möjliggör ersättning i form av viss sjukpenning i förebyggande syfte. Det är givetvis extra viktigt är att vi skyddar de allra mest utsatta från detta virus. Dessa människor hotas av ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av covid-19. Vi kristdemokrater har hela tiden efterlyst förebyggande åtgärder. Vi var med och drev på för att rätta till det som skedde nu under hösten, nämligen att just dessa utsatta grupper stod utan ersättning under en tid. Det är för att undvika en repris av det som skedde nu i höstas som ett enigt socialförsäkringsutskott tar upp detta med en förlängning av ersättningen till riskgrupper för första kvartalet 2021. Det är jag mycket glad över att vi har en politisk enighet om. Sedan har vi kristdemokrater varit skarpt kritiska mot regeringens sätt att hantera detta. Det som ägde rum i höstas ska inte få äga rum. Att skydda de allra mest utsatta är och förblir viktigt. Då ska det naturligtvis inte bli några glapp i ersättningen. Regeringen själv förstår detta. Den skriver med egna ord: Det handlar om att "skydda de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp från att smittas av sjukdomen". Att det ändå skedde är gåtan och det som vi nu som enigt utskott ska se till inte händer igen. Hur länga ska vi då betala ut denna förebyggande sjukpenning? Jag har från Kristdemokraternas sida klargjort att vi anser att den förebyggande sjukpenningen ska utgå till riskgrupper ända fram till dess att vi har ett vaccin som finns att tillgå så att pandemin kan elimineras. Vi menar att det ska prövas tre månader i taget, alltså i enlighet med det beslut som vi är eniga om. Vi har varit med och drivit fram det tillkännagivandet. Det handlar egentligen om att vi inte kan ha en ordning där vi fått uttryck från regeringen om att den sista december är tidshorisonten. Då är risken att vi går in i 2021. Jag delar Mattias Vepsäs känsla av att vi aldrig förr har längtat så mycket efter ett nytt år. Jag längtar efter att vi kan fatta detta gemensamma beslut. Då ska inte 2021 börja med att dessa grupper som är utsatta drabbas av ytterligare ett glapp. Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor i socialförsäkringsutskottet för att vi är eniga om att den här förlängningen ska göras under första kvartalet 2021.

Fru talman! Redan tidigt under pandemin stod det klart att vissa personer löpte betydligt större risk än andra att bli svårt sjuka och även avlida till följd av covid-19. Äldre och personer med en del underliggande sjukdomstillstånd definierades därför ganska tidigt som riskgrupper. Det infördes snabbt restriktioner av olika slag som särskilt pekade på just dessa grupper. Fru talman! Det är väl bara att erkänna att vissa av de restriktionerna slog fel. Vi i politiken sysslade lite med learning by doing, precis som hälso och sjukvården och alla de instanser som har att skydda vårt samhälle. Det infördes också något senare tidsbegränsade möjligheter att få tillfällig sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning. Det var en viktig, bra och rätt åtgärd. Vi liberaler drev på mycket starkt i förhandlingen med regeringen både gällande att det skulle införas och att det skulle vara för så breda grupper som möjligt. Sedan gick tiden, och det blev slut på första perioden. Den 5 november presenterade regeringen med stöd av oss i Liberalerna och Centerpartiet att möjligheten till ersättning för riskgrupper skulle förlängas till och den 31 mars 2021. Det är bra och viktigt. Även i detta fall har vi i Liberalerna drivit på. Fru talman! Det som gäller nu är att det inte återigen ska bli något glapp i reglerna så som det blev i höstas. Det är viktigt att också kunna erkänna fel, och där blev det ett grovt fel. Fru talman! Enligt vår mening i Liberalerna är det nu av yttersta vikt att personer i riskgrupper inte återigen hamnar i kläm och behöver vänta på utbetalning av ersättning. Därför kräver nu ett enigt utskott att regeringen möjliggör att ersättningen utges till och med den 31 mars 2021 utan glapp. Det ska täcka det glapp som riskerar att uppstå ännu en gång. Ersättningen till riskgrupper bör således kunna utges för ytterligare högst 90 dagar, och med totalt 274 dagar under perioden 1 juli 2020 till 31 mars 2021. Detta med glappet är viktigt. Det handlar om att hamna emellan, i limbo, utan att veta om det kommer eller när det kommer och att inte kunna betala sin hyra eller sin maträkning. Det är inte rättvist mot dem som drabbas. Det är djupt olyckligt att människor i vissa fall har blivit utan ersättning och nu riskerar att bli det igen. Det skapar otrygghet för personer som tillhör en riskgrupp, som kanske har en riskperson hemmavid och som arbetar i yrken där det inte går att arbeta hemifrån. Liberalerna anser precis som utskottet att det är ytterst angeläget att en sådan situation inte uppstår igen. Fru talman! Från Liberalernas sida är vi nöjda med att vi fattar beslut tre månader i taget bara vi suddar ut gränserna emellan. Det är tre månader i taget eftersom vi inte vet vad det blir av den här pandemin. En bortre gräns är, precis som Solveig Zander framhöll, otroligt viktig att hela tiden ha med sig. Det gäller att förstå att det innebär en start och en slutpunkt även i den här pandemin. Fru talman! Smittspridning av covid-19 ökar nu i en majoritet av Sveriges regioner och orter. Den senaste tiden har det också fattats en rad beslut om skärpta allmänna råd för flera regioner, och fler kommer säkert. Det kom ytterligare ett nu i eftermiddag, har jag sett på nyhetsrapporteringen. Därför är det inte rimligt att en förlängning av rätten till förebyggande sjukpenning till riskgrupper enbart ska gälla fram till årsskiftet. Den måste förlängas, och det får inte bli något glapp. Det måste hänga samman.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

Fru talman! Coronapandemin har drabbat oss med full kraft sedan mars april. Vi är väl inne i den tionde månaden nu av den här globala "annorlundaheten". Över hela världen lever människor i en helt förändrad vardag och verklighet. I Sverige har vi valt en linje som i vissa delar skiljer sig från andra länder. Men i stora drag är det ändå liknande åtgärder som vidtas. Vi inför regler och rekommendationer som ska hindra eller hjälpa oss. Vi ska hålla avståndet och minska smittspridningen. Förslaget som vi diskuterar nu tillhör den andra kategorin: att möjliggöra och hjälpa oss att hålla avstånd. I våras tog regeringen initiativ till att personer som riskerar att drabbas särskilt illa av covid-19 men som inte kan arbeta hemifrån eller på distans skulle få möjlighet att hålla sig i säkerhet och slippa gå till jobbet men ändå få ekonomisk ersättning. Ett regelverk togs fram. Försäkringskassan blev den myndighet som tog ansvar för genomförandet och för utbetalningen av ersättningen. Det hela trädde i kraft den 1 juli och gällde över sommaren, i tre månader fram till den sista september. Sent i september - kanske lite för sent - förlängde regeringen ersättningen fram till årsskiftet. Men hela regelverket följde inte riktigt med, och det var olyckligt. Det krävdes ett riksdagsbeslut för att få med alla delar. Det här gjorde att det uppstod ett glapp - ett glapp som sedan kunde fyllas i för de allra flesta. Men det där var inte bra. Det vi gör nu är att besluta om ytterligare en förlängning av ersättningen, som ska gälla fram till den sista mars nästa år. Förhoppningen är väl att det då faktiskt inte ska behövas fler förlängningar. Det är inte jättemånga personer som berörs - även om det är, och har varit, en väldigt viktig ersättning för dem som faktiskt berörs. Det här bör vara en grupp som prioriteras för de vacciner som vi fortfarande egentligen bara hoppas på kommer. Vi kan dock också anta att flera av dem som berörs har fått hjälp av sina arbetsgivare att hitta andra arbetsuppgifter som kan genomföras på någon form av distans. Jag vill trycka lite på arbetsgivarens roll i det hela. Frågan om att inte sätta något slutdatum för den tillfälliga förlängningen har varit uppe. Jag tycker väl inte att någon dörr ska stängas för en eventuell ytterligare förlängning. Det är ändå bra att flagga för att det här kan vara ett slutdatum för just den här ersättningen till riskgrupper.